Herr talman! Statsrådet Lange sade att oppositionen visar ett nyvaknat intresse för konsumentupplysning, men vi skall väl inte tolka hans ord bokstavligt. Alla vet ju att det ingalunda är ett nyvaknat intresse. Men om det skul le så vara — vilket det nu inte är — betyder det väl, sett ur statsrådets synpunkt, att vi är i gott sällskap. Enligt mitt förmenande har regeringspartiet under alla dessa år inte gjort mycket för att få till stånd en bredare konsumentupplysning och för att ge konsumenten en starkare ställning. Statsrådet sade att jag tydligen var beredd att tänka mig en starkare ställning för konsumenten. Ja, naturligtvis är jag det; jag vill ge stor makt åt konsumenten. Jag är förvissad om att det kan ske genom att vi får upplysta konsumenter. Om tillfälle bereds konsumenten att få ytterligare upplysning kommer också konsumenten att få ett mycket stort inflytande över de varor som produceras och över de tjänster som bjuds ut. Men det skall naturligtvis vara ett fritt konsumtionsval. Vad som behövs är upplysning och undervisning. Nu vet vi att utredningar pågår. Vi hoppas att de skall leda till en bättring, men jag vill understryka vad jag har sagt förut och vad andra har sagt, att undervisningen måste komma tidigt, redan i skolan. Det räcker inte med att undervisningen ges på vissa linjer. Undervisningen måste vara obligatorisk. Ingen elev skall gå ut från skolan utan att ha fått undervisning på detta område. Sedan ett par ord om de lokala konsumentkommittéerna. Som fru Ruth Hamrin-Thorell sade kan det vara ganska knepigt att komma in i dessa kommittéer, Från början har några få utvalda organisationer varit representerade — andra göre sig inte besvär att försöka få någonting att säga till om. Detta är ganska märkligt, men det är ju så i många situationer att man inte vill lyssna på vad vissa grupper i samhället har att säga utan låter dem stå utanför; människorna där får inte tillfälle att framföra sina åsikter. Jag hoppas att konsumentkommitté erna — jag återkommer till det — i en framtid inte skall komma till på så lösa grunder utan får en kommunal förankring. Vi skulle missa mycket, om vi inte går in för ett sådant system. Avslutningsvis vill jag säga: Vad som behövs är upplysta konsumenter med stor makt, konsumenter som själva får välja. Vi måste motarbeta att samhället väljer åt konsumenterna.

Herr talman! Det finns väl inte stor anledning att förlänga den här debatten. Jag tog till orda för att rätta till ett missförstånd som jag tror att fru Hamrin-Thorell gjorde sig skyldig till. Det har inte alls, fru Hamrin-Thorell, undgått mig att folkpartiet under åratal har fört fram överbud på detta område. Det tror jag inte har undgått någon, i varje fall inte mig. Det var inte den saken jag talade om utan om den ökade förståelsen för konsumentpolitikens principiella sidor. För att på allvar komma till rätta med konsumentens i vissa hänseenden bristfälliga läge i vår marknadshushållning behövs ett samlat grepp, och man får inte dra sig för radikala lagstiftningsåtgärder. Jag har redan exemplifierat vad jag menar härmed. Detta kallade fru Hamrin-Thorell en lustighet. Jag vill bara säga till kammarens ledamöter att jag faktiskt har litet större anspråk på vad som är roligt än att kunna beteckna detta som någon särskild lustighet. Jag utgick från vad herr Nyman sade, nämligen att folkpartiets landsmöte 1969 har behandlat dessa frågor och framlagt en samlad syn på hur man skall komma till rätta med dessa problem. Det var allt. Förlåt mig, herr talman, men jag vill slutligen säga till fru Elvy Olsson att jag inte känner till — och det förvånar mig om det skulle vara riktigt — att de lokala konsumentkommittéerna, som bl.a. ordnar sammankomster och t.o.m. mer eller mindre offentliga möten, skulle ha avvisat någon som ville komma dit. Konsumentkommittéerna har också försökt fungera som ett slags klagomurar. De har fångat upp konsumenternas påpekanden i olika hänseenden och försökt föra dem vidare. Jag tror inte att man i det sammanhanget skulle vägra att lyssna på någon, vem det än må vara, från en husmodersförening eller från centerns kvinnoförbund. Jag är alldeles övertygad om — jag vet det förresten — att det socialdemokratiska kvinnoförbundets medlemmar har begagnat sig av dessa möjligheter.

Herr talman! Det var fru Hamrin "Thorell som uppfordrade mig till en replik. Hon talade om för mig att hon hade lärt sig av en statsrådinna att tjata hjälper. Det är möjligt, men jag tror nog att man då skall tjata med en aning fantasi, och det kan man inte med bästa vilja i världen säga att de här folkpartimotionärerna gör. I regel tar man upp verkens petitaframställningar som inte har blivit biträdda vid bedömningen i Kungl. Maj:ts kansli. Jag vill ge det goda rådet, om det nu hjälper, att sådana motioner inte har stora förutsättningar för framgång i statsutskottet. Om man däremot, som jag också sade i mitt tidigare inlägg, lägger fram seriösa förslag, har man rätt stora möjligheter att vinna gehör. Detta har ju visat sig vid behandlingen av ett flertal ärenden i statsutskottets femte avdelning under den här våren. Jag kan nämna föreningen Norden och — som jag sade tidigare — glasindustrin. Vi prövar alltså frågorna på ett sakligt sätt. Är förslagen väl underbyggda, vinner de gehör. Men vi har inte stor förståelse för förslag som enbart tar upp petitaframställningar vilka icke har kunnat bifallas vid den allmänna bedömningen i kanslihuset.

Herr talman! Handelsminister Lange hade ett ur vissa synpunkter mycket intressant anförande. Inledningen var kanske inte så helt lyckad. Han försökte ta upp en diskussion om vem som vill mest och har önskat mest i fråga om aktiv konsumentpolitik. Det skulle herr Lange ha avstått från att ge sig in på. Ingen kan ju påstå att herr Lange varit någon stor och drivande kraft när det gällt att skapa en aktiv konsumentpolitik i detta land. Det är mest i an föranden av olika socialdemokratiska politiker som den väldiga aktiviteten har tagit sig uttryck. Från oppositionens sida har man också redan här bemött herr Lange, så jag skall endast ta upp någon enda liten punkt. Herr Lange sade att folkpartiet inte rest några andra krav än t.ex. i fråga om upplysning och i någon anslagsfråga. Samtidigt sade herr Lange att de förslag som presenterats från folkpartiets sida är bra. Eftersom dessa förslag i stort sett innehåller det som sedan regeringen har kommit med i fråga om konsumentskyddslag, kan det inte vara så enkelt och så litet som föreslagits från folkpartiets sida. Herr Lange tog oförsiktigt upp också en annan punkt, nämligen att regeringen nu äntligen skall sätta till en utredning om vilka konsekvenser för tryckfriheten det skulle bli om man stoppade reklam för alkohol. Redan för ett par år sedan var riksdagen överens om att be att få ett klarläggande här. Herrar Kling och Sträng sade att det inte går, tryckfrihetsförordningen lägger hinder i vägen. Min första kommentar var då att det inte räcker att två statsråd säger att det inte går, utan här måste vi få ett klarläggande. Från folkpartiets sida tog vi upp denna sak upprepade gånger, senast vid vårt landsmöte, och sade att vi begär en statlig utredning för att klarlägga dessa problem. Nu har regeringen gått med på det. Jag beskyller inte herr Lange för att göra något felaktigt när han går med på folkpartiets krav. Jag tycker dock han skulle vara försiktigare när det gäller att framhäva den soicaldemokratiska regeringens stora aktivitet på dessa områden. Herr Lange sade att blandekonomin ibland fungerar bristfälligt. Jag ber att av fullt hjärta få instämma i detta. Det är ett direkt erkännande ifrån regeringens sida att den kritik i stora delar måste vara riktig som bl.a. från vårt håll riktats emot den ekonomiska politik socialdemokratin för. Det är nämligen inte så enkelt att konsumentpolitik bara är de saker som diskuteras i detta statsutskottsutlåtande eller i de propositioner och motioner som är knutna till frågan om en ny konsumentlag etc. Det gäller också en rad andra saker. Om man skall ha en konsumentvänlig politik måste man framför allt se till att samhällsekonomin är i balans. Det som drabbar konsumenterna hårdast är när denna ekonomi kommer i obalans. Jag skall inte ge mig in på att i detalj skildra läget i dag. Jag erinrar bara om att situationen är sådan att vi har en fruktansvärd brist på kapital, därför att det har varit nödvändigt att strypa kreditgivningen. Detta kommer både direkt och indirekt att drabba en rad konsumenter, därför att många företag inte får möjlighet att utvidga på ett sätt som skulle ur konsumenternas synpunkt vara önskvärt. Samhällsekonomi i obalans, vad leder det till? Jo, det leder också till prisstegringar. De senaste månaderna har verkligen visat att de spådomar som finansministern kom med i finansplanen redan är felaktiga. Prisstegringarna kommer att visa en så oroväckande utveckling under detta år att man måste ställa frågan: Vem är det som råkar i kläm? Jo, det är givetvis konsumenterna. Men, herr talman, jag skall inte gå in på de frågorna ytterligare.

Eller är det så att man i stället skall tänka sig att konsumenterna med bland annat statens medverkan skall bli så upplysta, att de i stort sett kan klara sig själva med den information som då ges och med den lagstiftning som är nödvändig och som jag inte skall gå in på i detta sammanhang? Herr Lange hade ett uttryck där det låg en viss kritik i tanken att hushållen ändå vet bäst. Detta var nog ändå fel, tyckte herr Lange. Men sedan poängterade herr Lange att han ändå var tveksam om lämpligheten av att dirigera hushållen. I den debattsituation vi befinner oss i tror jag att det skulle vara nyttigt om man från socialdemokratiskt håll verkligen tog bladet från munnen litet mera än vad man nu har gjort. I vilken situation är vi? Jo, det har blivit allt populärare att försöka kritisera ihjäl det system som bygger på upplysta konsumenters fria val mot bakgrunden av de insatser staten skall göra. Vi påstås ju vara slavar under den sociala miljön, och våra möjligheter att förnuftigt välja är väldigt begränsade, och vi sägs ju vara manipulerade av alla möjliga intressen så att våra möjligheter att själva bedöma riktigheten av våra köpvanor försvinner helt och hållet. Det är framför allt kommunisterna och vänstersocialistiska riktningar som driver sporten att förklena det Sverige som vi har i dag, men det allvarliga är att detta också trängt in i det socialdemokratiska lägret. Jag påstår inte att alla socialdemokrater har denna uppfattning, långt därifrån. Det vore intressant att genom herr Lange få en precisering från regeringens sida härvidlag. Att en del av de framförda argumenten slår ihjäl varandra spelar mindre roll. För att det inte skall uppstå något missförstånd vill jag slå fast att den uppfattning som rådde under vissa perioder under 1800-talet, att allt skulle ordna sig till det bästa om man lät ekonomin, näringslivet och individerna sköta sig på egen hand, den uppfattningen led ju mycket snabbt nederlag, och det skulle inte löna sig att hävda den i dagens läge. Statsmakterna har en mycket stor uppgift att dra upp de ramar, inom vilka konsumenterna kan få en chans att verkligen fritt och efter gott omdöme välja, och att dra upp de gränser inom vilka näringslivet då har att verka. Det gäller en rad olika områden. Jag behöver inte erinra om att vårt parti väl var det första i detta land som verkligen krävde en monopoloch kartellagstiftning, just därför att det finns tendenser till att omintetgöra en fri konkurrens, som ju måste syfta till att ge konsumenterna en god möjlighet att få bra varor till ett lågt pris. Jag skulle kunna räkna upp en rad andra saker som det är nödvändigt att statsmakterna ger sig in på, men vi får behandla detta när den andra propositionen kommer på riksdagens bord. Jag vill bara erinra om att alla dessa saker har vi under flera år krävt från folkpartiets sida. Vi säger att det finns möjligheter för statsmakterna att hjälpa konsumenterna så att ett fritt konsumtionsval verkligen blir meningsfyllt. Å andra sidan finns det meningsriktningar som säger att det inte går. Vi är så genommanipulerade av onda krafter att det inte finns någon möjlighet att rädda blandekonomin, sägs det. Där finns en avgörande skillnad i synsätt. Jag anser att socialdemokratin här har en verklig uppgift att litet klarare tala om var man står. Är man villig att ta en strid med den falang inom det egna partiet som har en mycket stor svaghet just för tanken att konkurrens och fritt konsumtionsval endast kan åstadkommas i ett alltmer socialistiskt samhälle med statliga övertyckare om vad konsumenterna skall eller inte skall göra? Man kan iaktta den kolossala skillnaden i inställning när det gäller oerhört stora frågor som vi individer har att ta ställning till. För politikerna är det naturligt att hänvisa till de politiska valen. Vi är alla överens om att den oerhört viktiga frågan hur den enskilde skall välja, den kan staten aldrig lägga sig i. Demokratin vilar ju på andra förutsättningar, på den punkten är vi alla överens. Men vi är samtidigt överens om att partierna måste göra insatser delvis med hjälp av ett statligt eko nomiskt stöd för att informera väljarna om de olika alternativ som finns. Ta till exempel frågan om kulturens yttringar. Numera är vi väl alla överens om nödvändigheten av att det redan i skolan finns en undervisning som gör att människor verkligen inte bara anammar det sista skriket i fråga om kulturyttringar, utan att man har en chans att välja mer omdömesgillt. Tyvärr anser jag fortfarande att utbildningen lämnar mycket övrigt att önska, men principiellt är vi ändå överens om sådan undervisning i skolan och om den personliga friheten. Ett annat exempel är yrkesvalet. Det fanns visserligen en tid då det i det socialdemokratiska partiprogrammet stod att medborgaren är skyldig att ta den arbetsuppgift som samhället anvisar vederbörande. Men den punkten är struken. Nu är vi alla överens om att det är orimligt att det skall finnas statliga tyckare som bestämmer yrkesvalet för människor, vilket är en så viktig fråga. Att det däremot skall finnas upplysning och information för att vederbörande skall kunna göra ett riktigt val är vi alla överens om. När det gäller frågan om religion skall jag inte dra upp sambandet stat— kyrka. Allt fler är på det klara med att den enskilde själv skall få avgöra om han vill tillhöra en kyrka eller inte. Det är andra förhållanden nu än under stormaktstidens kyrka i Sverige. Det inser också kyrkan själv. Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning, men det är så självklart att vi alla är överens om att det finns en rad områden där det inte får finnas några som helst möjligheter för statliga instanser att bestämma hur den enskilde individen skall handla. Det intressanta är emellertid att det finns politiska riktningar som anser att det är riktigt med en dirigering när individen skall välja varor och tjänster. Det visar att man på allvar från politiskt håll måste ta upp den frågan och ställa den i ett stör re sammanhang. Det är inte bara fråga om anslag hit och dit utan om en principinställning. För någon tid sedan stod följande att läsa i den socialdemokratiska tidskriften Tiden: ”Konsumenternas intressen måste representeras av samhället.” I sammanhanget framgick det alldeles klart att med samhället menades staten. Den som läste den artikel där detta uttalande ingick kunde inte komma ifrån att här låg det statliga övertyckarsystemet farligt nära. På socialdemokratiskt håll citerar man med stor förtjustning fransmannen Servan Schreiber. Jag vill ställa ett uttalande av honom mot det socialdemokratiska i Tiden. Han säger: ”Många intellektuella klandrar konsumtionssamhället, men i själva verket kritiserar man konsumenternas fria val. En elit som anser sig känna sanningen tror sig ha rätt att påtvinga alla sin egen smak.” Ja, just det. Det finns politiska riktningar även i vårt land som tycker att de vet bäst, när det gäller konsumenterna. Det skulle vara välgörande om man från socialdemokratiskt håll på allvar tog upp denna debatt. Jag föreställer mig nämligen, herr statsråd, att vi har ett gemensamt intresse i att försvara principen om konsumenternas fria val. En del av vad herr Lange yttrade här gav också intryck av att han helt höll med om detta, men samtidigt visade han — som jag redan påpekat — en viss tveksamhet. Jag tycker därför att herr Lange borde begagna tillfället att klart deklarera hur han ser på dessa saker, eftersom man inom socialdemokratin ändå vacklar en hel del. Det är möjligt att det på en del håll finns en viss rädsla för att stöta sig med vänsterfalangen och att man därför inte vill ta på sig upplysningsplikten. Men frågan är om det inte just här finns en uppgift för politikerna som man kan karakterisera som konsumentupplysning om konsumentpolitik och marknadsekonomi och betydelsen av ett fritt konsumtionsval. Vi har som politiker en plikt att kri tisera det som vi anser fel. För oppositionen är det givetvis en av de väsentligaste uppgifterna, men jag skall inte ta upp tiden med att lägga ut texten på den punkten. Som politiker har vi också plikten att kritisera snedvriden kritik. Det är den uppgiften som många socialdemokrater inte är intresserade av. Det vore därför bra om handelsministern ville begagna tillfället att nu ge en litet mer principiell deklaration än den han lämnat här.

Herr talman! Det är en särskild sak som gör att jag blandar mig i debatten. Jag känner mig inte uppkallad till ett kritiskt inlägg på grund av vad som sagts i den allmänna debatten här i kammaren; jag undantar då herr handelsministerns anförande som kräver ett visst bemötande. Det är andra ting som har oroat mig: närmast den förkunnelse på konsumentupplysningsområdet som på senare tid framkommit, en förkunnelse som drivits med en trosvisshet som kan försätta berg och som kan befaras mer eller mindre bli statsmakternas officiella linje. Jag tänker närmast på konsumentutredningens s.k. lägesrapport, som tidigare omnämnts i debatten. Jag är positivt inställd till konsumentupplysning. Även jag har lärt mig en del under de år som gått. Det massproduktionssamhälle som vi lever i behöver kunniga upplysta konsumenter, och de statliga organen på detta område fyller otvivelaktigt en viktig uppgift. Men de verkligt engagerade konsumentupplysarna driver en extrem linje, när de menar att det fria konsumtionsvalet satts ur spel eller i varje fall håller på att sättas ur spel. Det verkar — jag har samma intryck som herr Dahlén — som om man från det hållet inget hellre vill än att styra konsumtionen och därmed även produktionen och importen. Terminologin i lägesrapporten förefaller mig absolut obegriplig. Den kan inte sväljas av oss vanliga konsumenter. Förkunnelsen sker på ett språk som ligger skyhögt över de vanliga människornas huvuden.

Handelsministern, som är en älskvärd och vänlig man, menar att man skall tyda allt till det bästa. Det kanske man skall göra! På vanlig svenska måste man nog tolka det anförda så att utredarna vill att samhället skall objektivt bestämma hur det vill att konsumenterna skall handla. Sedan måste man också ha någon som undersöker och kontrollerar hur konsumenterna utövar det handlingsmönster som samhället har fastställt. Men vem är samhället? Jo, det är — som herr Dahlén nyss sade — de auktoriserade tryckarna på högsta nivå som utformar handlingsmönstret. Om detta inte är en form av dirigering, herr Lange, vet jag inte vad som menas med dirigering. Herr talman! Som gammal tjänsteman i en näringsorganisation vill jag gärna säga — det har inte sagts förut här i dag — att företagen genomgående strävar efter att tillgodose konsumenternas intressen på bästa sätt. Hela verksamheten går ut härpå. Näringslivets livsluft är förtroende. Det gäller att skapa förtroende för produkter och tjänster, det ligger i företagens eget intresse. Utan förtroende kan ett företag inte existera på längre sikt. Det måste sägas i denna debatt om konsumentupplysning — man vill så gärna glömma bort det. Kunden — med stort K — spelar trots vad man säger en dominerande roll för produktion och marknadsföring. Herr talman!

Att konsumenten skulle vara utlämnad, som det har sagts, är en våldsam överdrift. Ett blivande nytt konsumentverk, det samlade greppet, herr handelsminister, skapar ingen ny himmel och ingen ny jord.

Herr talman! Jag skulle här vilja anföra några kompletterande synpunkter med anledning av herr statsrådet Langes inlägg. Inledningsvis vill jag säga att jag är litet bekymrad över att herr statsrådet Lange sade att de propåer som under hand skulle kunna komma fram till konsumentutredningen som en konsekvens av den diskussion som nu förts inte kunde nå fram. Jag hoppas självklart att hela dagens debatt är av intresse för utredningen även utan tillläggsdirektiv eller utan något överlämnande av de aktuella motioner som det enligt min mening vore rimligt att utredningen fick ta del av i sin helhet. Herr statsrådet Lange talade vidare om att ändra konsumentens situation, och det var en formulering som också jag, herr talman, vill beröra. Litet senare i sitt anförande tog statsrådet upp att man inte borde betrakta den pågående konsumentutredningens diskussioner som dirigerande och menade att detta var en felaktig syn. Men när statsrådet säger att det här gäller att ändra konsumentens situation, verkar ju detta vara ett uttryck för förmyndarmentalitet, och jag håller med herr Dahlén om vad han sagt i sitt konkreta resonemang om dessa problem. Vi i moderata samlingspartiet anser att människorna väl vet sina egna grundläggande behov och att ett statligt konsumentverk inte fyller något syfte från denna synpunkt. Jag tycker att statsrådet går en aning för långt när han säger att konsumenten är helt utlämnad. Är inte detta en överdriven hjälplöshet? Det finns ju så många saker i vårt moderna samhälle som bidrar till möjligheterna att göra en riktig konsumtion, inte bara tidningar, reklam, TV och radio, utan det finns många andra sätt att hjälpa oss på detta område. Jag tycker inte att denna hjälplöshet bör överdrivas. Jag vill vidare, herr talman, se litet grand på utredningens organisation med anledning av att herr statsrådet Lange tog upp frågan hur den skulle byggas ut med olika områden. Slår vi upp kapitel 4 i lägesrapporten om konsumentverket och ser på den organisatoriska delen, finner vi att det inte står någonting nämnt om antalet befattningshavare eller om kostnaderna.

Det är verkligen viktigt att utredningen, när den tar ställning till dessa konkreta problem, så fort som möjligt får klart för sig hur personalorganisationen skall utformas. Statsrådet ger ju dessutom uttryck åt en klar inställning när det gäller uppbyggnaden av organisationen, att denna också skall omfatta den internationella samverkan. Jag är tacksam för vad han här i dag redovisat, eftersom jag tagit upp frågan om samverkansproblemen på det internationella planet och glad för att det kommer att bli en väsentlig punkt, vilket man inte kan se någonting om 1 lägesrapporten. Avslutningsvis vill jag bara säga att jag tycker att det är litet väl friska grepp, när herr Lange talar om att ingrepp på företagssidan är någonting som den socialdemokratiska regeringen inte drar sig för. Jag anser att ensidighet i det konsumentpolitiska handlandet måste vara av ondo, och herr Langes formulering är alldeles för sträv. Konsumentens fria val bör vara en riktpunkt, och den riktpunkten har jag och moderata samlingspartiet.

Herr talman! Jag blev litet oroad av herr Dahléns instämmande. Det brukar jag bli när herr Dahlén instämmer i vad en talesman för regeringen har sagt, för därefter brukar omedelbart följa en tolkning i herr Dahléns egna ord av hur han uppfattat vad som sagts. Den överensstämmer de allra flesta gånger inte ett dugg med den mening som regeringsledamoten velat framföra. Nu råkade jag inte ut för detta den här gången. I stället uppbyggde herr Dahlén kammaren med en svepande re dogörelse över valfriheten här i landet, från konsumentens valfrihet till religionsfriheten, och ingenting av detta fick tummas på. Jag skall inte följa honom där. Han får gärna fortsätta, men jag tror inte att det är något konstruktivt bidrag till en debatt om vad som behöver göras för att öka konsumentens valfrihet, ty det är ju vad vi tar sikte på. Jag vill inte alls instämma med herr Dahlén om att man kan uttrycka sig så onyanserat om förhållandena i dagens samhälle som att hela vår hushållning bygger på konsumentens fria val. Om konsumenten verkligen vore i en sådan situation att han hade den erforderliga överblicken och möjligheterna att göra ett fritt val, skulle vi ju inte behöva någon konsumentpolitik alls. Jag måste säga att vi tar sikte på att ändra konsumentens ställning, ge honom ett större mått av kunskaper och samtidigt skydda honom från att bli manipulerad av en felaktig reklam eller andra otillbörliga marknadsföringsmetoder. Jag hade ju en hel lista, där jag räknade upp vad som kunde vara delreformer på vägen att förbättra konsumentens läge och göra det möjligt för honom att uppbära den roll i ekonomin som den klassiska liberalismen utgick ifrån att han spelade. Vi skulle inte behöva någon näringsfrihetslagstiftning mot skadlig monopolverksamhet, om inte sådana företeelser förekom, det tror jag alla inser. Jag har aldrig sagt att någon myndighet skall bestämma och föreskriva hur konsumenten skall uppträda, däremot ge honom råd och gärna uttala en uppfattning om vad man tycker kan vara bäst för honom själv. Därmed är han ju inte dirigerad, än mindre manipulerad. Man kan ge honom en tankeställare, göra det möjligt för honom, om rådet är sakligt grundat, att tillvarata sin egen situation bättre. Jag har heller ingen anledning att ta upp en polemik mot uppfattningar som jag inte hört någon ge uttryck åt, herr Dahlén. Det tycker jag nog att riksdagens tid och vår tid i dag är litet för dyrbar för att jag skulle göra. Jag vill säga till herr Gösta Jacobsson att så väl beställt är det faktiskt inte att näringslivet uteslutande inriktar sig på att skapa ett förtroende hos konsumenterna och vill arbeta i en förtroendefull miljö. Jag skulle vilja vända på det hela med den tillspetsning som jag vet att jag gör mig skyldig till för att få det hela klart.

Jag vet att detta inte är en uttömmande beskrivning av näringslivets ambitioner. Men många gånger — det lär ingen kunna bestrida — är det dylika yttringar av näringslivets verksamhet som konsumenterna upplever. Det är detta vi vänder oss emot och vill undanröja.

Herr talman! Herr Lange sade att han inte skulle ta upp någon polemik mot uppfattningar som ingen hade framfört. Riksdagens tid var för dyrbar för att användas till sådant. Vill herr Lange med detta yttrande göra gällande att han inte känner till de saker som flera talare här har tagit upp i dag och som är verkligt oroande med tanke på möjligheten att öka konsumentens frihet? Menar herr Lange att det är en debatt som helt plötsligt har uppfunnits i första kammarens talarstol? Vet inte herr Lange att det pågår en mycket intensiv debatt, där även en del socialdemokrater befinner sig i det läget att vi verkligen kritiserar dem? De har själva ställt sig i den situationen. Det är klart att herr Lange vet detta. Det vore ju orim ligt om ett statsråd inte skulle känna till hela debatten om marknadsekonomin, blandekonomin, konsumtionssamhället och talet om manipulationer, alla de ord som virvlar runt i debatten. Självfallet vet statsrådet detta. Det intressanta är att herr Lange inte riktigt vågar gå i närkamp med dessa problem, eftersom de är besvärliga. Det finns inom hans eget parti människor som inte är säkra på om de synpunkter som herr Lange ändå framförde i sitt inlägg här är de riktiga. Herr Lange sade ju så. Nu vill jag slå fast — det hoppas jag att herr Lange inte tar tillbaka — att det gäller att öka konsumentens valfrihet. Herr Lange har inte sagt att några myndigheter skall bestämma utan endast att de skall ge råd. Utmärkt! Då är vi precis på samma linje. Jag hoppas alltså att mitt instämmande här inte skall leda till att herr Lange finner det besvärande. Konsumenten skall inte vara dirigerad, än mindre manipulerad. Allright, då är vi överens om det. Men då, herr Lange, krävs det verkligen att man även använder riksdagens talarstol för att kritisera det som vi tydligen nu är överens om är oriktigt såsom beskrivning av hur en blandekonomi eller marknadsekonomi — vad man nu vill kalla det — som fungerar väl skall uppföra sig. Vi är överens om att det inte är bra såsom det nu är och att det skall förbättras. Grundprincipen om konsumentens fria val finns det ingen anledning att ta avstånd ifrån. Jag hoppas alltså att vi även efter ett eventuellt nytt inlägg från herr Lange är överens härom. Men då behöver vi föra en debatt om det.

Herr talman! Om herr Dahlén är överens med mig nu på några punkter, hoppas jag att han också kan följa mig när jag säger att vi har att se fram emot ökade ingrepp som berör produktion och varudistribution för att tillvarata konsumentens intressen. Jag har lämnat konkreta exempel på förestående reformer. Jag hoppas att de lika helhjärtat skall vinna anslutning hos herr Dahlén som mitt påpekande om att vi vill stärka konsumentens ställning och ge honom den valfrihet som han i dagens samhälle och i dagens hushållning inte har.

Det finns drag av en styrning av detta slag när det gäller konsumtionen i vissa hushållningssystem. Jag föreställer mig t.ex. att i Kina konsumentens valfrihet är mycket begränsad. En avsevärd del av hela varusortimentet är där reglerad i centrala och regionala planer, och som en följd härav tvingas man också till en ransonering över vida fält av vad som står till buds och kan konsumeras. Jag har uppriktigt sagt inte trott att jag hade någon företrädare för en sådan uppfattning här i kammaren, och därför avstod jag från att ta upp en diskussion kring detta kanske i och för sig intressanta spörsmål. Det tror jag att kammarens ledamöter har förståelse för, även om jag har svårt att på den punkten få ett erkännande från herr Dahléns sida. Herr Dahlén säger att det inom det socialdemokratiska partiet finns förespråkare för någon form av statligt ransoneringssystem på detta område. Var finns de, herr Dahlén? Jag vet att det inom mitt parti finns folk som med otålighet väntar, och det är jag glad över, på de reformer rörande marknadshushållningen som nu är under förberedelse och som kanske kräver — det vill jag inte heller utesluta — mera långtgående reformer. Jag har emellertid inte hört några säga att de är beredda att ta kon sekvenserna av ett statligt ransoneringssystem över hela konsumtionsområdet. Jag har gett uttryck för min egen uppfattning många gånger i partisammanhang när jag har mött uppfattningar som jag har tyckt vara kanske litet längre gående än vad jag anser vara riktigt. Men jag har aldrig behövt polemisera mot en så orimlig uppfattning som den här refererade att vi skall ha en statligt dirigerad hushållning i alla dess detaljer. Någon sådan polemik har jag väl heller ingen anledning att ge mig in på här. Jag skulle gärna vilja höra vilka socialdemokrater som herr Dahlén — om han nu begär ordet för replik igen — har talat med och som har framfört den uppfattningen. Nej, mina herrar och damer — jag skulle naturligtvis ha tagit den omvända ordningen, och jag ser att fru Segerstedt Wiberg också tycker det — jag har ingen anledning att polemisera mot någonting som inte har sagts. Min vän och bänkkamrat herr Jacobsson i Malmö framhöll att lägesrapporten innehöll i detta hänseende mycket betänkliga slutsatser, men han försummade att ange var de slutsatserna stod att läsa. Det kan hända att ordvalet är sådant att man tror att det är en slutsats, men den har inte kommit fram i lägesrapporten. Om så är fallet, vill jag få en hänvisning till sida och rad.
Herr talman! Statsrådet Lange förklarade att han inte tänkte polemisera mot synpunkter som anförts i Peking. Jag har inte heller begärt detta. Jag tycker att det hade varit bättre om vi hade kunnat få till stånd en diskussion om synpunkter som har anförts på mycket närmare håll, t.ex. i den av socialdemokratiska partistyrelsen utgivna tidskriften Tiden, av Socialdemokratiska ungdomsförbundet och av en del socialdemokratiska skribenter. Men herr Lange vill inte heller föra en sådan debatt. Herr talman! Då har jag ingen möjlighet att föra den — en monolog är ganska meningslös.

Herr talman! Jag vill beröra två aspekter i anledning av lägesrapporten. Den ena gäller språket. Jag utvecklade för en tid sedan några tankar kring det nya planeringssystemet för försvaret och sade då att det tycktes ha blivit en tummelplats för dataålderns modeord. Man uttryckte i och för sig kända förhållanden med nya krångliga ord som gjorde att folk inte längre visste vad det rörde sig om, Vi har länge sagt att jurister har präglat politiskt språk i alltför hög grad, men nu verkar det vara datafolk och ekonomer som för in sina ord. Jag tror att en hel del av det som står i lägesrapporten inte är så märkligt, men man använder nya begrepp cm gamla saker. Det finns en utförlig skiss — som för övrigt också har varit publicerad i Grönköpings Veckoblad — som klart visar att man även på restaurang själv måste tugga maten. Detta är i och för sig inget märkligt, men framställd med tillräckligt många termer blir iakttagelsen rätt fasaväckande. Det är uttryck för en viss ambivalens, för övrigt, att denna lägesrapport, som är skeptisk mot konkurrens, så uppenbart går in för att konkurrera med just bladet i fråga — och med framgång. Jag tror att nyttjandet av krångliga ord är allvarligt om det sträcker sig till många fält. Man börjar kuckla med termer och försvårar det som — det är vi alla medvetna om — måste vara viktigt för politiker, nämligen att formulera vad vi håller på med på ett för människor begripligt sätt. Just den marknadsföringsaspekten på politiken blir av större betydelse i takt med att samhället blir mer invecklat. Då är det en farlig tendens att vi på område efter område får experter som tycker att de måste föra fram de uttryck de senast lärt sig. Som en biprodukt vill de dessutom på något sätt få en avhandling. Det är beklagligt att också konsumentsidan råkat ut för detta missbruk av ord. Just när det gäller den sektor där det centrala är att gå ut till människor och upplysa dem skall man inte ramla in i denna trall. Det är kanske lättare när det gäller att fördela försvarsmiljonerna. Den andra synpunkten gäller själva sakfrågan, men naturligtvis med reservation för att det hela är mycket enklare än det kan förefalla av skrivningen. Läser man rapporten är det svårt att tolka den på annat sätt. De statliga åtgärderna på konsumentområdet betraktas ofta som ett led i samhällets konkurrenspolitik, heter det i rapporten. Men en rad väsentliga konsumentproblem löses dåligt eller inte alls med konkurrensstimulerande medel, och en traditionell konkurrenssyn bör inte längre dominera de konsumentpolitiska åtgärderna, anser utredningen. Det är en kritik av konsumentpolitiken såsom den hittills har bedrivits. Den har inriktats för mycket på ”traditionell konkurrenssyn”. Den gamla ekonomiska teorin ger enligt rapporten en föga verklighetstrogen bild av dynamiken i marknadsekonomin och bygger på det falska antagandet att producenter och konsumenter kan hålla sig informerade dels om de egna behoven och resurserna, dels om tillgång på varor och tjänster plus andra marknadsförhållanden som priser och konkurrensvillkor. Visst är det svårt för konsumenterna att få överblick. Det är just därför som behovet av konsumentupplysning betonas på så många håll. Konsumenten skall så bekvämt som möjligt få tillgång till fakta och synpunkter på varor och tjänster. I en marknad med många nya produkter har köparen inte personliga erfarenheter av det slag man kunde ha i ett samhälle med få varutyper, som var tämligen lika genom åren. Vi är överens om att konsumentupplysning behövs. Men därifrån är steget långt till att säga att konkurrensen inte behöver ägnas så stort intresse som hittills — på annat sätt har jag svårt att tolka uttalandet att man hittills har ägnat för mycket intresse åt konkurrensen. Skall vi minska konkurrensövervakningen. Det är tydligen inte så viktigt längre att den fungerar. Men har vi inte konkurrens, har vi såvitt jag begriper bara en tillverkare — ett statligt eller privat monopol — eller också flera tillverkare som genom Öppna eller dolda överenskommelser inte tävlar med varandra i pris och kvalitet utan bara försöker få ut maximalt av konsumenterna för just sina produkter. Nu tolkar jag handelsministern så att han i sin strävan att stärka konsumentens ställning hade med aspekten att vi måste överblicka vad som händer i fråga om karteller och dylikt. Han hänvisar till att om vi hade en marknadshushållning som fungerade, så behövdes icke andra konsumentåtgärder. Det gäller här inte i och för sig någon ny iakttagelse. Jag kan erinra om att Bertil Ohlin redan någon gång på 1920-talet konstaterade att vi utan statsingripanden skulle få en mindre liberal ekonomi än med samhällsingripanden i form av konkurrensövervakning och kartellagstiftning för att skydda konsumenterna mot skadliga konkurrensbegränsningar. Det är märkligt att en statlig utred ning nu från, som man menar, konsumentintressets synpunkt tycker att det är av mindre vikt än hittills med konkurrensövervakning. Tvärtom tror jag att det finns många tecken på att av vad de berörda institutionerna — de som skulle gå upp i det nya konsumentverket — hittills gjort är det prisoch kartellnämndens analyser av marknadsuppdelningar och bristande priskonkurrens som haft den största effekten på marknaden. Det är det som har slagit igenom mest i massmedia och som av allt att döma påverkat företagen mest. Företagen drar öronen åt sig, och för konsumenten är det självfallet viktigt och intressant att veta inom vilken sektor konkurrensen inte fungerar och inom vilken sektor producenterna är i maskopi med varandra. Det är självklart att jag som konsument blir mer uppmärksam när jag skall köpa en sak på en sådan marknad än när jag köper inom en bransch om vilken jag vet att konkurrensen fungerar. De undersökningar som görs om marknadsförhållandena blir alltså intressanta för mig som enskild konsument. Det vore mycket beklagligt och allvarligt om vi skulle få ett konsumentverk i linje med vad denna lägesrapport anger, där just de funktioner som i dag finns inom Pprisoch kartellnämnden skulle tonas ner, att alltså viktiga konkurrensoch marknadsundersökningar inte längre skulle tillmätas samma vikt som hittills.

Herr talman! Det har vidtagits mycket omfattande åtgärder från samhällets sida för att åstadkomma ett tillräckligt och bra bostadsbestånd i vårt land. Trots insatserna finns det emellertid fortfarande stora brister. Bostadskostnaderna t.ex. har tillåtits att skjuta så i höjden att folk med normala inkomster i många fall inte har möjlighet att acceptera erbjudanden om lägenheter från såväl privata som allmännyttiga bostadsföretag. Den av riksdagen antagna målsättningen är att hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder till rimliga kostnader. Den formuleringen antogs i samband med de nya riktlinjer för bostadspolitiken som fattades år 1967. Vi från centerpartiet ansåg då att den målsättningen var alltför begränsad. Miljöaspekterna blev inte beaktade i målsättningen, och det betonades inte hur angeläget det är att möjligheter till goda bostäder ges över hela landet. Man kunde kanske tro att detta krav skulle kunna täckas in av begreppet ”hela befolkningen” i målsättningen, men efter vad vi nu sett i fråga om de garanterade ramarna för de kommande åren inser man att detta inte kan ha varit regeringens och riksdagsmajoritetens mening. Den begränsade målsättning som antogs är dock även den långt ifrån sitt förverkligande. Bostadsbyggandets omfattning har under de senare åren ökat. Antalet färdigställda lägenheter föregående år var det största hittills. även antalet påbörjade lägenheter var stort, och de svåra bekymmer med säsongfördelningen och kreditförsörjningen som rådde för några år sedan tycks nu vara mindre. Planen om byggande av en miljon lägenheter under perioden 1965—1974 tycks kunna förverkligas. Det hade naturligtvis varit bättre om en större del av planen kunnat förverkligas under periodens tidigare del, men det gick inte på grund av att det var dåligt ställt i fråga om konsekvens och samarbete hos dem som då ryckte i dammluckorna för kreditströmmen. Orsakerna till de stora kostnadsstegringarna är också att finna i den ryckiga kredittillförseln för några år sedan. Vi lider fortfarande av den politiken. Det var då kostnadsläget på bostadsbyggnadsmarknaden drevs upp, och det drog med sig också andra kostnader upp i höjden, där de sedan förblivit och fortsatt sin klättring om än i en mera dämpad takt. Förra året beslöt riksdagen i enlighet med förslaget i statsverkspropositionen att bostadsbyggnadsplanen skulle ha ett femårigt perspektiv. Det var vi alla eniga om. Däremot kunde inte centerpartiet för sin del instämma i begränsningen att endast ett mindre antal orter skulle omfattas av planens tre senare år. Fjolårets beslut innebar att för år 1971, som var tredje året, anslogs ett garanterat program om 60 000 statsbelånade lägenheter och en projektreserv om 10 000 lägenheter. För vart och ett av åren 1972 och 1973 fastställdes ett garanterat program om 50 000 lägenheter. I årets statsverksproposition föreslås samma förfarande med ett års senareläggning av planerna. Konsekvenserna av det beslut som riksdagens majoritet förra året fattade under våra protester kom för många av landets medborgare, och särskilt för dess kommunalmän, som en chock. Beskedet kom vid nyår.

När Kungl. Maj:t och bostadsstyrelsen skulle effektuera denna beställning av riksdagsmajoriteten blev det förutom storstadsregionerna endast 45 av landets 275 kommunblock som fick någon garanterad ram. De övriga kommunblocken klassificerades alltså som utan dessa förutsättningar. Det är mycket uppseendeväckande att det i Kronobergs, Blekinge, Göteborgs och Bohus, Värmlands, Västmanlands, Jämtlands och Norrbottens län endast finns ett kommunblock per län som anses fylla dessa villkor. Övriga kommunblock anses alltså av regeringen vara utan expansivt näringsliv, utan långsiktigt positiv befolkningsutveckling, utan behov av kontinuerligt bostadsbyggande och utan behov av en långsiktig planering av bostadsbyggandet. Vi kan inte acceptera detta. även i andra kommunblock än de som regeringen och bostadsstyrelsen pekat ut finns det behov av bostadsbyggande och av planerat bostadsbyggande. Vi föreslog därför i vår partimotion i januari i år att de garanterade programmen för åren 1972—1974 inte skall förbehållas ett fåtal kommunblock utan fördelas över hela landet. Vi föreslog också att riksdagen skulle uttala, att vid den regionala fördelningen hänsyn skall tas till det förhållandet att standardhöjning och förnyelse av bostadsbeståndet är nödvändigt även på orter som inte statistiskt sett räknas som expansiva. Vi har också föreslagit ett fritt småhusbyggande utöver de ramar som beslutas av riksdagen. Det skulle enligt vår motion medföra förbättrade möjligheter att tillföra landsbygden och mindre tätorter, som nu drabbas av kvotbegränsningar, möjlighet att skaffa fram erforderliga bostäder. Det omfattande byggande av fritidshus, som är endast obetydligt mindre till ytan än småhusen, är inte föremål för någon kvotering, och några samhällsekonomiska skäl mot att fritidshusen fortfarande skall få byggas utan kvotering har inte framförts av statsmakterna. Vi har i reservation nr 1 och nr 3 fullföljt dessa yrkanden. För att möjliggöra ett tillräckligt bostadsbyggande över hela landet föreslår vi att bostadslån för friliggande småhus får lämnas utan avräkning på ramarna och skall begränsas endast genom Övriga förutsättningar för lån, såsom t.ex. kostnad, kreditvärde och liknande. Det behövs i detta fall vissa övergångsbestämmelser, och vi anser att Kungl. Maj:t bör få utfärda dessa. Kungl. Maj:t bör vidare bemyndigas att vidga ramarna för bostadslån, om det behövs med anledning av att småhusbyggandet blir fritt. De 60 000, 50 000 respektive 50 000 lägenheter som skall garanteras till vissa kommunblock för åren 1972, 1973 och 1974, får förutsättas vara till stor del flerfamiljshus. Vi vill, som jag sade, ha ett fritt småhusbyggande. Ramarna bör alltså kunna vidgas. Då finns det också förutsättningar för att kunna planera byggandet över hela landet. Då kan man ta hänsyn till att det finns behov av bostadsbyggande och planerat sådant även i orter som inte har de kriterier som har uppställts av regeringen. Det är inte rimligt att vissa kommuner skall vara helt utan bostadsbyggande, när det finns uppenbara behov, och det är också otillfredsställande att ännu fler kommuner inte skall få möjlighet att ens planera för sitt byggande. Man skall och kan nog inte hejda storstädernas tillväxt bara genom att bygga färre bostäder i dem. Man skall då hellre se till att inte så många behöver flyt ta dit och ställa sig i bostadskön. Detta kan man göra genom att skapa ett decentraliserat samhälle med sysselsättningstillfällen över hela landet. Då behövs det också bostäder över hela landet. Bostadspolitiken bör enligt centerns uppfattning ansluta till regionpolitikens målsättning att skapa bättre balans mellan olika orter och regioner. Jag har med detta behandlat reservationerna 1 a och 3. Jag övergår sedan till reservation 4 beträffande fördelningen på hustyper. Det är glädjande att det nu såväl av bostadsstyrelsen som av regeringen genom statsverkspropositionens formuleringar erkänts att det finns möjligheter även för statsmakterna att stimulera tillkomsten av flera småhus. Hittills har det alltid varit den obotfärdiges förhinder — staten har varit så hjälplös, man har inte kunnat göra någonting, allt beror på kommunerna, har det sagts. Vi i centern vill liksom tidigare söka uppnå, att konsumenternas efterfrågan bättre får avspegla sig i fördelningen av hustyper. Vi anser också liksom tidigare att för många inte minst bland barnfamiljerna utgör småhusen den bästa bomiljön. I reservation 6 har vi tillsammans med folkpartiet och moderata samlingspartiet uttalat oss för en utredning som undersöker konkurrensförutsättningarna inom byggmarknaden. Vi tror att det är en av grundförutsättningarna för att de bostadspolitiska målsättningarna skall kunna uppnås. Det finns en s.k. beredning för dessa frågor, men vi har anslutit oss till reservationen med den avsikten att utredningen enligt vår mening bör få en parlamentarisk sammansättning. Detta skulle markera frågans vikt, och det skulle också bättre förankra eventuellt kommande åtgärder hos kommuner och byggherrar. Yrkandet på en utredning om bostadsmiljön tas upp i reservation nr 8, bakom vilken står samtliga icke socialistiska partier. Bakgrunden till reser vationen är motioner från såväl centern som folkpartiet. Vi förordar att man tillsätter en parlamentarisk utredning med huvuduppgift att lägga fram förslag till åtgärder för att kraven på en god bostadssocial totalmiljö skall kunna tillgodoses över hela fältet. Studier av bostadsmiljöns betydelse för den sociala anpassningen bör vara grunden för en sådan här utredning, och man bör också söka tillgodogöra sig de erfarenheter som andra nu pågående utredningar kan ge. Det är inte bara den yttre miljön vi syftar till, utan det bör vara en totalbedömning som ger ett gott underlag till prövningen av stimulansåtgärder och normkrav. Vi vill kort sagt få en möjlighet att på detta sätt koppla ihop de olika miljöpolitiska aspekterna med hela den bostadssociala situationen i vårt samhälle. Man kan — inom parentes sagt — verkligen starkt ifrågasätta det lämpliga i att den yttre miljön t.ex. i storstäderna har fått sådan slagsida till förmån för bilen. Inte minst de i storstad boendes rättighet att för sig och sina barn kunna kräva en godtagbar miljö måste i framtiden tillmätas större tyngd än som nu är fallet. Från bostadspolitiska miljösynpunkter kan starkt ifrågasättas lämpligheten av att i t.ex. Stockholms innerstad tillåta en ohämmad privatbilism. De parkeringshus som har uppförts i innerstaden borde i stället ha fått ge plats för andra begivenheter. Denna parentes har ett samband med den boendemiljö som borde förbättras, inte minst i dessa områden. Reservation 12 har på sitt sätt samband med reservation 4, om vilken jag talade för en stund sedan. I reservation 12, som vilar på ett motionspar från centerpartiet, begärs en utredning om vidgade möjligheter till statliga bostadslån för småhus. Att främja småhusen såsom boendeform är ju ett önskemål, som vi från centern alltid har hävdat. Detta önskemål kan ses såväl ur miljösom samhällsekonomisk synvinkel, och då måste det — inte minst ur den sena re synvinkeln — också vara riktigt att ta till vara det äldre bostadsbeståndet, vilket för närvarande motverkas av att finansieringsmöjligheterna är sämre vid förvärv av småhus för ombyggnad än vid nyproduktion. Vi menar att även kapitalkostnaderna för förvärv i sådana här fall skulle kunna läggas till grund för statlig belåning, och det är därför som vi vill ha en snar utredning och förslag till riksdagen i denna fråga. Det önskvärda är att underlätta för den enskilde och särskilt för barnfamiljerna att få bostad i småhus. Det kan också på ett, som vi tror, verksamt sätt tillgodoses genom att höja den övre lånegränsen till 95 procent, vilket vi har föreslagit i motioner och som tas upp i reservation 15 a. För enskilda företag är det också önskvärt och angeläget att belåningen underlättas; detta inte minst för att en effektiv konkurrens mellan företagen från såväl produktionssom förvaltningssynpunkt skall möjliggöras. Det bör enligt vad vi säger i reservationen kunna ske genom att man höjer lånegränsen till 90 procent för dessa hus. Vi upprepar här ett krav som vi har ställt tidigare. Vi menar att statens anspråk på säkerhet i det här fallet bör tillgodoses genom en kommunal borgen på 5 procent av pantvärdet såvitt avser småhus utom detaljplanerat område samt allmännyttigt bostadsföretag. I reservation 17, som behandlar förbättringslån till andra än pensionärer och handikappade, återser vi också en gammal bekant. Det är åtskilliga år sedan jag först väckte motion om att dessa förbättringslån inte skulle förbehållas bara dessa speciella grupper, som Kungl. Maj:t då föreslog, utan också fortsätta att vara tillgängliga för andra låginkomsttagare. Utskottet har inte heller i år velat gå med på det här förslaget. Det borde väl vara angeläget att förbättra bostadsstandarden för dessa betalningssvaga grupper. Kravet borde väl också i denna jämlikhetsdebattens tid ha större tyngd än tidigare, och det skulle kunna tillgodoses på ett rimligt sätt inom den stödform som just förbättringslånen utgör. Det förhållandet att denna låneform ett antal år har koncentrerats på just pensionärer och handikappade gör att återgången till de tidigare principerna skulle vara samhällsekonomiskt mycket enklare än tidigare. Vi föreslår därför att Kungl. Maj:t från och med nästa budgetår öppnar lånemöjligheter också för de här låglönegrupperna. Beträffande inkomstgränsen för förbättringslånen är vi med på reservation 18, som föreslår höjning av inkomstgränsen till 8 000 kronor för erhållande av sådant lån. Det är i linje med vad bostadsstyrelsen anförde redan 1968 i sin anslagsframställning då. Övertygande skäl ansågs föreligga redan på den tiden. Den fortsatta höjningen av levnadskostnaderna och de särskilda ekonomiska påfrestningar som drabbar de äldre tycker vi nu ger ökad tyngd åt dessa skäl. Samhällets allmänna intresse att snabbt söka förbättra bostadsstandarden inte bara genom en nyproduktion, som ju mycket inriktas på en flyttande arbetskrafts behov, föranleder oss att förorda den här höjningen. Vi vill också ha en översyn av bestämmelserna som möjliggör hänsynstagande till skilda individuella behovssituationer. Herr talman! Jag nödgas också något beröra den reservation som moderata samlingspartiet har avgivit och som är betecknad med nr 20. Vad vill egentligen moderaterna på den här punkten? Skall man ha någon bostadspolitik alls, eller skall allt släppas vind för våg? Varför skall inte kommunerna få möjligheter att ha en långsiktig markplanering? Ja, de här frågorna reser sig alldeles självmant, när man ser på den här reservationen, som yrkar på att inga medel skall anvisas till lånefonden för kommunala markförvärv. Det sägs i reservationen att långivning utöver anslagen till marklånefonden medför att motsvarande kapital avskärs från den regul Det är inte klart hur moderata samlingspartiet egentligen vill ha den här frågan ordnad. Man kan väl inte bara säga nej till kommunerna. Man kan inte ta bort någonting och bara tro att någonting annat plötsligt finns i stället. Jag är mycket ledsen att jag måste ställa de här frågorna till herr Kaijser, som jag uppriktigt sagt inle tror är pappa till förslaget, men det skulle vara väldigt bra att få ett klarläggande av hur man egentligen menar från moderata samlingspartiets sida. Det framgår inte alls tydligt av den reservation som avgivits. Det framgår inte heller av det särskilda yttrandet som moderata samlingspartiets ledamöter i statsutskottet har gjort. Bostadspolitiken är en stor och viktig fråga. Den är vardagsnära på ett sätt som kanske få andra samhällsfrågor. Det är däremot inte ofta som den lockar massmedia att ta upp den till behandling. Jag vet inte om det är så förfärligt många gånger massmedia har tyckt att bostadsdebatterna här i kamrarna har varit så angelägna att de bort föras ut till människorna i samhället. Man har väl svarat ibland, att det här är samma visa, samma vev som dras om och om igen varje år. Det är kanske sant i viss utsträckning, men det är grovt felaktigt i många avseenden. Föränderligheten i samhället skapas av olika omständigheter. Man kan inte bortse ifrån att bostadspolitiken, dess inriktning och dess målsättning, är betydande moment i den utveckling som vårt samhälle genomgår. Jag sade i inledningen att det har hänt åtskilliga positiva ting i de här sammanhangen. Jag vill peka på att detta inte bör förglömmas, men jag vill också peka på att allt inte är som det borde vara. De höga kostnaderna, den inte önskvärda styrningen av byggandet när det gäller fördelning på olika hustyper och mycket annat, kan man ta som exempel i ett sådant här sammanhang, men den goda viljan och samhällets ärliga och allvarliga intresse bör man knappast sätta i fråga. De olika politiska partiernas aktiva engagemang i den här frågan kunde kanske vara större, men det finns säkert ett stort allvar inför de här frågorna. Det är inte bara en fråga som vi tröskar igenom i bostadsdebatter här i kamrarna.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

Herr talman! Vi har tidigare i dag kämpat oss igenom en debatt rörande konsumentfrågor och konsumentupplysning. När vi nu har bytt samtalsämne befinner vi oss alltjämt på ett område som berör en mycket angelägen konsumtionsfråga, nämligen bostäderna. Om man följer den bostadspolitiska debatten något årtionde tillbaka i tiden finner man att det har skett en betydande avspänning och att frågan på något sätt har avdramatiserats.

Vi har som vanligt ett betydande antal reservationer även i år i det här ärendet. Även om dessa reservationer i och för sig redovisar motsättningar som i vissa avseenden är av gammalt datum speglar de väl ändå framför allt pro blemställningar som vi möter i dag och som förändras, men också nya som ständigt kommer till. En sak har vi väl alltid varit överens om nämligen att bostaden är ett av de viktigaste inslagen i den enskilda familjens standard. En god bostad är en av de första förutsätttningarna för att människorna skall kunna känna trivsel och sammanhållning i hemmet, att motverka den rotlöshet och de sociala splittringstendenser som tyvärr gör sig så våldsamt påminda framför allt inom ungdomsvärlden i dag. Bostaden är med andra ord en social miljöfaktor av första ordningen. Man kan invända att detta är självklarheter som det är onödigt att orda om. Det kan vara riktigt. Men å andra sidan är det väl på detta område lika väl som på många andra fråga om prioriteringar som grundar sig på värderingar som leder oss fram till olika slutsatser. Det är på det sättet nyanserna tonar fram och även färgar av sig på utskottsutlåtande och reservationer. Bostadsfrågan är i högsta grad en jämlikhetsfråga. Det är inte en fråga om status. Alla kan inte ha en lika påkostad och exklusiv boplats. Men jämlikheten kräver att alla om möjligt kan ha tillgång till en bostad som fyller elementära krav i fråga om utrymme, hygien och sanitär standard. Sedan blir det vars och ens sak att försöka fylla den med ett levande innehåll, alltefter personlig smak och ekonomiska förutsättningar. Egentligen har vi väl två stora bekymmer i dag när det gäller bostadsproblemet, dels att kunna fylla behovet — det kan vi aldrig göra, förmodar jag — dels att kunna framställa bostäder som folk har råd att bo i. När det gäller frågan om behovet vill jag framhålla att det faktiska bostadsunderskottet alltid har varit ett diskussionsämne, som det också är svårt att få något verkligt grepp om. Bostadsförmedlingarnas statistik kan vara en bristfällig mätare på den otillfredsställ da efterfrågan, men den ger väl ändå en uppfattning om situationen. Många ställer sig kanske i bostadskön utan att ha ett akut behov av bostad, andra kanske underlåter att ställa sig i kö därför att de finner det mer eller mindre meningslöst. Ändå kan det vara värt att notera att vi vid årsskiftet 1968/1969 hade över 450 000 människor registrerade i bostadsköerna. Av dessa saknade omkring 190 000 egen direktförhyrd bostad. I sammanhanget är det naturligtvis ingen överraskning att enbart i Storstockholm kön räknade 169 000 sökande. Man tröstar sig med att läget har förbättrats. Det är möjligt, och det vore underligt annars när det ändå byggs så mycket som det faktiskt görs. Den enda säkra slutsats man kan dra av det statistiska materialet är att vi alltjämt har en stor brist och att vi, så länge detta förhållande råder, inte heller kan få en naturligt fungerande bostadsmarknad. Så länge denna obalans råder mellan tillgång och efterfrågan måste vi dras med den svarta marknad som tyvärr behärskar en betydande del av vår bostadsmarknad. För en tid sedan läste jag i Dagens Nyheter en uppgift om att var femte HSB-lägenhet under år 1969 sålts till ett betydande överpris. Detta förhållande gäller kanske i ännu högre grad på vissa andra avsnitt inom bostadsmarknaden. Problemet för en bostadssökande är därför i många fall inte bara om han har råd att betala det höga pris som en bostad betingar i nyproduktionen, utan om han har råd att betala det överpris som krävs om han skall kunna skaffa den bostad han behöver i dag. När vi har fått en marknad som regleras av pengar kan man varken tala om jämlikhet eller ett fritt val. Vad kan man göra åt detta? Omkring detta är det som hela diskussionen kretsar, och på dessa frågor finns det väl endast ett svar: Vi måste anstränga oss mer för att fylla den faktiska efterfrågan. Det är såvitt jag förstår den enda Ang. anslag till bostadsbyggande m.m. vägen att åstadkomma balans på ett område som ur sociala och samhällsekonomiska synpunkter har så genomgripande betydelse. Jag är därmed inne på frågan om bostadsbyggandets omfattning, en diskussion som vi återkommer till varje ar och där vi ständigt möter en påfallande irritation från regeringspartiet, som gör gällande att vi i folkpartiet alltid försöker ligga något högre än regeringen och utskottsmajoriteten. Samtidigt menar man att vi därmed markerar mera ett önsketänkande än en realistisk linje. Vad som är nationalekonomiskt realistiskt kan alltid diskuteras. Det kan jag medge. Vad som behövs, vad situationen kräver, är tillräckligt dokumenterat. Det behöver man dess bättre inte diskutera. Till frågan om vad som är realistiskt eller inte har för övrigt den myndighet som har hand om bostadsförsörjningen här i landet och som väl också sitter inne med större sakkännedom än något annat organ, nämligen bostadsstyrelsen, lämnat ett värdefullt bidrag. Bostadsstyrelsen föreslår i samband med verkets anslagsäskande för budgetåret 1970/71 en bostadsbyggnadsplan för åren 1970—1974 som vi från folkpartiets sida ansluter oss till. Vi vill visst inte göra gällande att vi därmed i ett slag har löst problemet med efterfrågan och underskott, men vi löser det så långt vi tror att det med dagens resurser är möjligt. Kan man komma längre, skulle vi anse det i hög grad tillfredsställande. Frågan om vad som är möjligt är inte bara en fråga om pengar. Det är också fråga om planering. Här ligger ansvaret givetvis i hög grad på kommunerna. Men kommunernas planering skulle väsentligt underlättas genom en mera långsiktig ramplanering från statsmakternas sida. På detta sätt skulle man kunna åstadkomma en bättre samstämmighet mellan kommunernas planering och den lånemedelstilldelning som statsmakterna förmedlar. Som framgår av reservation 1b förordar vi beträffande planeringen dels en bostadsbyggnadsplan för de närmaste fem åren som en riktpunkt för det totala bostadsbyggandet, dels att minimiramar och konjunkturreserver för såväl det statsbelånade som det icke statsbelånade byggandet fördelas av bostadsmyndigheterna för samma tid med det antal lägenheter som vi föreslagit i reservationen. Vi har då icke medräknat s.k. styckebyggda småhus. Regeringen har i viss utsträckning tillmötesgått de förslag som vi i detta avseende tidigare har framställt, men vi anser inte att regeringsförslaget ger kommunerna det utrymme för en långsiktig planering som ur många synpunkter är önskvärt och nödvändigt. Vi anser det också viktigt att ramfördelningen, åtminstone för de tre första åren i planeringsperioden omfattar samtliga kommuner och kommunblock. I och för sig har vi väl inte så mycket att invända mot att denna planering omfattar samtliga kommuner även för de två sista åren, men detta kan enligt vår bedömning vara av mindre betydelse för kommuner med mindre byggnadsverksamhet, medan det för de expansiva orterna är angeläget att kunna framtidsplanera för så stor del som möjligt av det byggande som kan beräknas. Beträffande bostadsbyggandets geografiska fördelning råder det väl inga delade meningar om att kraftiga insatser krävs i de områden där efterfrågan är särskilt stor och där också trångboddhet och svåra bostadsförhållanden vållar de största sociala olägenheterna. Därför får vi inte bortse från att även orter som inte kan betraktas som direkt expansiva ändå har behov av en viss förnyelse och komplettering av sitt bostadsbestånd. Man bör inte bortse från sambandet mellan bostadsbyggandet och samhällets lokaliseringspolitiska strävanden. Det bör finnas en tillräckligt stor rörlig kvot, som gör det möjligt att tillgodose behov vilka kan uppstå i samband med den industriella utvecklingen och de lokaliseringspolitiska insatserna. Den situationen bör aldrig behöva uppstå att företagslokalisering skall hämmas av att bostadssvårigheter lägger hinder i vägen. Man måste också ha med i bilden att omflyttning av arbetskraft även inom en begränsad region skapar behov av bostadsbyggande som måste tillgodoses. Fördelningen på hustyper är ett gammalt kärt diskussionsämne. Vi är kanske i grunden tämligen eniga, och det är mera frågan om vilken tyngd man lägger in i argumenteringen. Det är ju ändå märkligt att vi i vårt land, där man väl ändå inte kan tala om brist på utrymme, ligger så lågt vid internationella jämförelser som vi faktiskt gör. Bostadsstyrelsen framhåller också i sina petita så sent som i augusti 1969 att småhus är en efterfrågad bostadsform samt utvecklar skälen för dessa resonemang vidare. Jag skall inte gå närmare in på detta utan begränsar mig till att framhålla att både kommunerna och statsmakterna i sin planering bör underlätta och stimulera möjligheterna att öka denna boendeform och därmed också öka valmöjligheterna för de bostadssökande, samtidigt som också de sociala aspekter som kan läggas på dessa frågor får mera utrymme och blir mera beaktade. I utskottsutlåtande och reservationer behandlas finansieringsfrågorna från olika utgångspunkter. Jag sade inledningsvis att en av de stora frågorna i sammanhanget just är hur vi skall kunna producera bostäder som folk har råd att bo i. Man kan ju säga att vi aldrig kommer att lyckas med detta, och det är väl riktigt så till vida att bostaden alltid kommer att vara för dyr för stora grupper av människor som har det största behovet av att få en bättre bostadsstandard. Vi kommer aldrig ifrån den situationen att en utjämning av bostadskostnaderna måste ske.

I vilket läge man än befinner sig är kostnadsfrågan väsentlig. Därför är det också ett stort samhällsintresse att följa utvecklingen på detta fält, att finna vägar att åstadkomma kostnadssänkande effekter och att lindra den enskildes finansieringssvårigheter. Alla är vi ju medvetna om att detta är en svårhanterlig materia och att ingen kan anvisa några radikalt verkande medel för att nå omedelbara resultat. De organ som sysslar med byggforskning har varit verksamma under många år, men det vore en överdrift att påstå att resultaten är överväldigande. Visserligen har man kommit rätt långt när det gäller rationalisering och standardisering av byggandet, men några påtagligt prisdämpande effekter är det väl svårt att peka på. Därmed är vi också inne på frågan om konkurrensförhållanden och konkurrensförutsättningar inom byggmarknaden, frågor som inte endast berör själva byggandet utan också i hög grad byggmaterialområdet, med dess vittgående förgreningar på skilda avsnitt av industrisektorn. Vi har nog den uppfattningen att en effektiv konkurrens är en av de viktigaste förutsättningarna när det gäller att nedbringa byggnadskostnaderna. Vi anser detta område så viktigt att den utredning som påbörjats bör få parlamentarisk förankring — dels för att kunna nå en bredare insyn i förhållandena på detta område, dels för att markera frågans vikt både gentemot kommuner och byggherrar, dels också för att söka få klarlagt på vilket sätt rationaliseringsvinsterna kan komma de boende till godo. Såvitt vi förstår bör ett permanent organ skapas för att mera kontinuerligt följa konkurrensoch prisutvecklingen på detta avsnitt. Det torde vara ostridigt att anbudsförfarande och entreprenadsystem också har en väsentlig betydelse på kostnadssidan. Den undersökning som skett genom den s.k, låneunderlagsgruppen inom inrikesdepartementet visar att upphandlingsformerna är ytterst växlande och att t.ex. cirka 40 procent av entreprenadlägenheterna 1968 uppfördes genom s.k. förhandlingsentreprenad. Givetvis är det svårt att bestämt påvisa att den eller den upphandlingsformen ger det eller det resultatet, men man torde ändå kunna våga det antagandet att totalentreprenadsystemet i många fall har företräden som inte kan uppnås genom några andra former av upphandling. Över huvud taget anser vi att anbudskonkurrens i princip bör gälla vid produktion av bostäder. Vi menar att konsumenterna skall kunna känna sig övertygade om att alla ansträngningar har gjorts för att pressa boendekostnaderna. Vi anser därför att öppen eller inbjuden anbudsgivning bör gälla som villkor för att erhålla statliga bostadslån till flerfamiljshus som uppförs på entreprenad. Det kan förtjäna påpekas att enligt den tidigare åberopade undersökningen speciellt de kooperativa företagen i stor utsträckning tillämpar förhandlingsentreprenad, 60 procent av produktionen. De siffror som redovisats tyder på att en mycket stor del av bostadsproduktionen genomförts under konkurrensförhållanden som inte kan anses helt tillfredsställande. Bostadsmarknaden består av en rad komponenter som tillsammantagna säkerligen rymmer många möjligheter till kostnadssänkande åtgärder. Utan att dra några vittgående slutsatser kan man erinra om att under perioden 1961— 1966 ungefär hälften av byggkostnadsökningen om cirka 70 procent berodde på standardökningar av olika slag och den andra hälften på löneoch materialprisökningar, stegring av arkitektoch konsultarvoden etc. När det gäller nya bostadsområden ställs kommunerna ofta inför stora ekonomiska problem genom de förberedelser och kompletteringsinvesteringar som alltid blir nödvändiga. Ett bostadsområde är ingalunda färdigt för att man byggt bostadshuset. För kommunerna kan detta rent av sägas vara det mindre problemet. Halvfärdiga bostadsområden med dåliga serviceförhållanden och en otillfredsställande miljö i olika avseenden är något som man inte skall behöva acceptera, men det gäller att finna former som löser kommunernas finansieringsproblem. Vi anser att denna fråga bör utredas och att man måste sträva efter att finna former som löser dessa besvärliga problem. Vi önskar att en komplettering av lånesystemet arbetas fram för att i kommunerna möjliggöra en samlad finansiering av ett sammanhållet och integrerat byggande som även omfattar bostadskomplement, alltså någon form av årliga finansieringsramar inom vilka kommunerna enligt vissa riktlinjer kan disponera låneoch bidragsmedel. I detta sammanhang ligger det nära till hands att också peka på de krav som framställts från de tre Ooppositionspartierna om en utredning beträffande bostadsmiljön. Vi anser att detta är en uppgift för en parlamentarisk utredning som bör syfta till en totalbedömning och sammanvägning av alla de faktorer som påverkar bostadsmiljön både i nyproduktionen och i äldre bostadsområden. De yttre förutsättningarna för trivsel är förvisso frågor, som vi inte har råd att förbise. Till detta område hör också det förslag som vi framför i reservation 11 rörande en omfördelning i tiden av kapitalkostnaderna för lokaler och anordningar för bostadskomplement och närservice, detta för att underlätta kommunernas strävan att lösa dessa frågor och därmed också bidra till en mera funktionell och vänlig bostadsmiljö. I reservation 13 — gemensam för de tre oppositionspartierna — föreslår vi att Kungl. Maj:t överväger åtgärder för ett mera effektivt utnyttjande av det äldre bostadsbeståndet och fastighetskapitalet, med det samtidiga syftet att minska den totala avgången av lägenheter inom denna sektor. Beträffande låneunderlag och pantvärde, som behandlas i reservation 14, aktualiserar vi på nytt ett tidigare framfört krav om att den uppdelning av låneunderlag och pantvärde som gäller inte längre skall tillämpas, då vi anser att det inte längre föreligger några reella skäl för denna uppdelning. Utskottet ställer sig väl inte heller — såvitt jag förstår — helt avvisande till tanken men hänvisar till att det bör ankomma på Kungl. Maj:t att besluta om de jämkningar som kan befinnas lämpliga samt till att frågan om anbudskonkurrens, som vi även aktualiserat i sammanhanget, bör ses mot bakgrund av byggkonkurrensutredningens arbete. Kravet vidhålles då ingenting tyder på att regeringen har för avsikt att vidta några åtgärder i de avseenden det här gäller. Vad beträffar lånegränserna återkommer vi i reservation 15 från folkpartiet och centerpartiet med ett tidigare förslag om höjning av lånegränserna för småhus till 95 procent samt för flerfamiljshus, när det gäller enskilt byggande, till 90 procent. För den senare kategorin skulle detta också innebära möjligheter till en effektivare och mera jämbördig konkurrens. Slutligen vill jag påpeka att vi jämte moderata samlingspartiet föreslår en höjning av räntan på amorteringspliktiga tilläggslån till 6 procent. Jag har, herr talman, måhända frestat kammarens tålamod alltför mycket med detta anförande, men det är ju ändå sista gången som jag har tillfälle att tala i denna fråga i Sveriges riksdag. Jag nämnde inledningsvis att det under senaste årtiondet har skett en avspänning, en avdramatisering kring debatten i bostadsfrågan. Vad beror detta på? Jo, det beror på att man har lärt av erfarenheterna, att man har jämkat de olika ståndpunkterna till varandra.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

Herr talman! De båda föregående talarna har understrukit att detta är ett stort och betydelsefullt ämne, betydelsefullt från både ekonomisk och social synpunkt. Som vanligt väcker det emellertid ringa intresse bland kammarens ledamöter, i varje fall under den tid då vi står här och diskuterar. Vi har i dag att behandla det första av tre stora frågekomplex som hänger mycket intimt samman och som alla hör hemma under inrikesdepartementets huvudtitel. I dag är det bostäderna, i övermorgon arbetsmarknaden och om några veckor = lokaliseringspolitiken. Alla dessa hör intimt samman och är beroende av varandra. Omstruktureringen inom näringslivet, nedläggandet av många jordbruk, uttunningen av befolkningen inom de perifera områdena i glesbygderna och de stora centras svårmotståndliga dragningskraft, allt detta ställer ökade krav på bostadsbyggandet. Det gäller inte bara att förnya de bostäder som har tjänat ut och att skaffa bostäder till vår ökande folkmängd — den ökningen kommer ju numera till väsentlig del från utlandet — det gäller också att skaffa bostäder åt alla dem som överger sina gamla boplatser, ofta utan att någon annan övertar dem. En del av de husen blir kanske kvar som fritidsbostäder, men ofta står de helt övergivna som snabbt åldrande minnen av en tid då bygden var levande, i varje fall mycket mer levande än den blev sedan dessa minnens ägare har vandrat bort. Detta är en företeelse som inte bara inträffar hos oss, det är en trend som förekommer praktiskt taget över hela världen. Men den har kommit snabbt hos oss, den är intensiv och kräver stora insatser på de tre områden jag nämnt. Orsakerna är säkert många, och det finns ingen som från början skulle ha kunnat eller nu kan hejda den. Säkert är det många som vill minska de besvärande följder som den snabba utvecklingen i denna riktning ger anledning till. De lokaliseringspolitiska åtgärder som samhället företar har i detta sammanhang sin mycket stora betydelse, som herr Nils-Eric Gustafsson för en stund sedan antydde. Rationaliseringssträvandena inom näringslivet, både industrin och affärslivet, med koncentration till större och effektivare enheter, och dragningskraften till högt utvecklade centra som ger medborgarna fullgoda och lätt tillgängliga möjligheter av olika slag är av allt att döma den viktigaste orsaken till denna trend. Hos oss kommer härtill att den är ett utslag av en medveten ekonomisk politik. En socialdemokratisk författare har sammanfattat LO:s programskrift 1961 i bl.a. följande korta satser: ”Svaga företag skall slås ut, stagnerande bygder skall avfolkas.” Det är bara det att det blir ett sådant knorr, när man lyckats i syftet att slå ut de svaga företagen. Detta betecknas ju i regel som företagens fel. Det visar sig också att avfolkningen för med sig besvärliga konsekvenser för dem som blir kvar och som måste bli kvar. Det blir så besvärligt och kostsamt att skaffa bostäder och allt vad som behövs därtill — gator, vatten och avlopp, skolor o.s.v. — för dem som efter friställning måste söka sig till annan ort för att få arbete eller som av andra skäl, bristutbildning t.ex., följer lockropen från de stora centra, kanske djupast inne i förhoppningen att få en standardstegring. Ännu har inte något övertygande bokslut framlagts, som skulle kunna visa att denna medvetet drivna politik, som leder till utstampning av företag och avfolkning av stagnerande områden och mindre populära yrken generellt sett har gett någon snabbare standardökning än den som skulle ha kommit ändå. Hela omställningsproceduren är kostnadskrävande, och i den ingår inte minst bostadsproblemen som en mycket tung post. Allt vad jag nu sagt hör kanske i princip inte till dagens debattämne, men det ligger ändå hela tiden i bakgrunden, när man skall diskutera just bostäderna. I år innehåller bostadsdelen av inrikesministerns huvudtitel inte några större sensationer. Även detta år är ett mellanår. Under det nyss förflutna året var utvecklingen gynnsam: antalet färdigställda inflyttningsklara lägenheter var större än någonsin, och kreditgivningen på bostadsmarknaden kunde ske i någorlunda hygglig takt och omfattning. Det verkar som om allt vore ganska bra, men under ytan finns ändå en hel del problem. Vi har inte kunnat bygga bort bostadskön. Herr Per Jacobsson belyste den saken med några siffror alldeles nyss. Det finns, som han påpekade, alltjämt många människor som står i bostadskö. En del av dem har inte egna bostäder, som de hyr direkt; andra har det men vill gärna ha en bättre och mera passande bostad. Särskilt i de stora centra är bostadsbristen svår, och dit koncentreras alltjämt — nu mer än förut — bostadsproduktionen. Kan vi bygga bort bostadsbristen, och kan vi göra det snart? Det är en viktig och intressant fråga. Jag tror att det var i slutet av 1940-talet som Alf Johansson, bostadsstyrelsens dåvarande generaldirektör, uttalade att man på några få år skulle kunna bygga bort bostadsbristen. Den spådomen visade sig vara alltför optimistisk, om man vill använda ett milt uttryck. Jag har i kammaren tidigare citerat 1965 års långtidsutredning, som visade hur man under varje period av 1950 och 1960-talet byggt mera än planerat men samtidigt kunnat konstatera att jämviktsläget synts alltmer avlägset än tidigare. Man kom där till slutsatsen att det inte skulle vara möjligt att under åren 1966—1970 bygga bort bostadsbristen ens vid en mycket drastisk forcering av bostadsbyggandet. Och vi har ju kunnat konstatera att den spådomen var riktig. Man skrev också: ”Klart är att bostadsbristen sammanhänger med den prisbildning som tilllämpas på bostadsområdet”, och man tillade att det ankommer på de politiska instanserna att besluta om förändringar i prissystemet för att komma till rätta med bostadsbristen. Jag vill påminna om att det var inom finansdepartementets ekonomiska sekretariat tillkallade sakkunniga som gjorde detta uttalande. Vi tror på den uppfattningen och har under åren velat göra gällande att den är riktig. Inte ens med den nuvarande formen av kreditgivning finns en fri marknad. Som vi framhåller i vårt särskilda yttrande är det ett grundläggande krav att såväl produktion som förvaltning skall ske i fri och öppen konkurrens och att kreditgivningen anpassas till den fria marknadshushållningen och utnyttjar dess fördelar. Först under dessa förutsättningar kan konsumenternas reella efterfrågan och värderingar påverka riktlinjerna för produktionen och ett starkt prismedvetande möjliggöra en sänkt bostadskostnad. Man kommer nämligen inte ifrån att de höga bostadskostnaderna är ett problem i våra dagar. Det har tidigare belysts av de båda talarna före mig. Det märks i köpmotståndet mot de större våningarna. Den, som har ont om pengar och endast har råd att hyra en liten och omodern våning, får stå i kö. Den som har gott om pengar kan lätt få en bostad. Det är angeläget att utjämna detta förhållande, det är angeläget att försöka bringa ned kostnaderna. Ett visst stycke på väg tycks man ha nått i den riktningen under förra året. Utvecklingen av byggnadskostnadsindex höll sig under år 1969 ganska hygglig, det sjönk t.o.m. i början av året, men har under sista delen av året och i början av detta år ånyo börjat stiga igen. Vi vet att man inom olika delar av landet kan bygga till olika kostnader och att hyran, åtminstone till väsentlig del, som följd härav företer högst avsevärda skillnader för likvärdiga lägenheter inom olika delar av landet. Jag tror att herr Högström har varit med om att väcka en motion där man belyser hur stora skillnaderna kan vara mellan olika delar av landet. Man har mellan 20 och 25 procents skillnader i hyran för som det synes likvärdiga lägenheter. Såvitt jag kan förstå, visar detta att det är möjligt att nå fram till lägre bostadskostnader; men man gör det inte i en avskärmad marknad, som bostadsbyggnadsmarknaden varit alltsedan kriget. I propositionen avses för såväl 1970 som 1971 en bostadsproduktion av 105 000 lägenheter, en projektreserv om 10 000 lägenheter däri inräknad. Vi brukar inte vilja ange någon bestämd ram för bostadsbyggandet. Vi säger att man bör bygga så mycket som man med hänsyn till den samhällsekonomiska situationen kan bygga. I varje fall skall inte siffran drygt 100 000 vara något av en helig ko. Jag vill citera ett litet stycke ur tidskriften från byggnadsforskningsinstitutet: ”En fortsatt nyproduktion av drygt 100 000 lägenheter per år under sjuttiotalet kommer förmodligen att ska pa en del problem på bostadsmarknaden. Enligt preliminära bedömningar, som utförts inom bostadsstyrelsen, kommer befolkningsutvecklingen under perioden 1970—1975 att leda till ett nettotillskott av hushåll på omkring 20 000 per år. En fullständig eliminering fram till 1975 av den vid bostadsförmedlingarna registrerade bostadsbristen kommer att innebära ett ytterligare tillskott av storleksordningen 25 000 lägenheter per år.” En del faktorer är visserligen osäkra, men effekten av dessa kan inte svara mot mer än 5 000—10 000 lägenheter per år. Så kommer följande slutsats: ”För att en antalsmässig balans skall råda på bostadsmarknaden i mitten på sjuttiotalet måste det alltså ske en årlig avgång ifrån bostadsbeståndet av storleksordningen drygt 50000 lägenheter per år.” Under början av 1960-talet försvann ungefär 38 000 lägenheter om året. Slutsatsen måste bli, att den för balansen nödvändiga accelerationen av avgången även måste medföra en ökning av rivningsverksamheten. Herr talman! Jag tycker att detta resonemang är absurt.

Vi klagar över rivningsraseriet som går ut över många ännu väl användbara fastigheter, en del byggda så sent som på 1940-talet. Men detta skulle betyda ytterligare rivningar och ytterligare kapitalförstöring, och det skulle ske så att säga enbart för att man skulle nå målet: 100 000 nya lägenheter. Vi lever i ett ansträngt ekonomiskt läge. Vi känner kanske inte så mycket av det. Vi kan köpa bilar och bensin, vi kan resa till Kanarieöarna och utom lands spendera som turister en och en kvarts miljard kronor mer än vad våra gästande turister lämnar i vårt land, och vi kan samlas, åtminstone alla som yttrar sig offentligt, i endräkt om våra stora insatser för u-landshjälpen. Vi får vår lön. Under förra året var prisstegringarna inte särskilt besvärliga. I år ser situationen redan nu litet annorlunda ut. De redan inträdda prisstegringarna närmar sig nästan vad finansministern räknat med för hela året. Vår valutareserv är låg. Den gick under fjolåret ned med en tredjedel, och den minskar alltjämt. Den motsvarar 6—38 veckors import — och det är inte mycket. Finansministern försöker bortförklara betydelsen av minskningen av valutareserven med ökade lagerinvesteringar och ökade investeringar utomlands. Men vi lever i en ekonomisk förtroendekris. Försvarsministern säger att det är illojalt att göra detta påstående — han kanske inte använde ordet illojal, men om jag fattade referatet rätt var andemeningen i hans yttrande ungefär sådan. Men jag tror att vi måste konstatera att läget är sådant. Detta beror inte enbart och kanske inte ens främst på vår sjunkande valutareserv. Det beror framför allt på ett bristande förtroende för dem som är ansvariga inte bara för vår ekonomiska politik. Det sammanhänger också med den förtroendekris av annan innebörd som förelegat på arbetsmarknaden och som i hög grad modifierat den gängse bilden av förhållandet mellan den svenska arbetsmarknadens parter såsom ett för alla andra länder föredömligt idealförhållande. Också dessa omständigheter bör ligga bakom, när vi diskuterar bostadspolitiken. Bostadsbyggandets omfattning är en fråga som inte kan betraktas isolerat. Den beror på det allmänna ekonomiska läget. Kreditgivningen till bostadsbyggandet har länge varit prioriterad. Inte heller förra året, då bankerna tidvis ålades sträng restriktivitet i utlåningen, berördes utlåningen till bostads byggandet av restriktionerna. För detta ändamål kunde bankerna liksom tidigare lämna krediter utan några inskränkningar, men allt skulle ske inom ramen för det utlåningstak som riksbanken fastställt, och den övriga utlåningen blev desto mer nedskuren. Vi måste nu framför allt sikta på att bygga upp vår valutareserv och arbeta på att successivt skapa störrre reellt och finansiellt utrymme för industrin, särskilt exportindustrin och dess investeringar. Finansministerns proposition om den 25-procentiga investeringsavgiften för oprioriterat byggande är en åtgärd i detta syfte. Det är bara det att den är så klumpig och för med sig andra bekymmer. Den är ett uttryck för en sådan ryckighet som omöjliggör en vettig planering och medför ökade kostnader. En del av dessa ökade kostnader kommer att träffa även bostadsbyggandet. Kan det vara rimligt och riktigt att ständigt hålla bostadssektorn utanför den allmänna ekonomiska politiken?

Det är sant att det för bostadsbyggandet är av intresse att planera på lång sikt. Men man kan väl fråga sig om en sektor av den storlek, som bostadsbyggandet representerar, i varje läge skall kunna påräkna den kredit som behövs för att genomföra de uppgjorda programmen. Jag vill påpeka att detta är ett teoretiskt resonemang i sammanhanget, men jag tycker att det är ett resonemang som kan vara värt några reflexioner. En annan sak som jag i detta sammanhang vill beröra är paritetslånen som är föremål för intressanta uttalanden av inrikesministern. När de inför des var vi mycket skeptiska. De var en spekulation i inflation, sade vi. Man lånade goda pengar och avsåg att betala igen med sämre. Metoden är ett erkännande av att inflationen är satt i system. Vid ett stabilt penningvärde har den konstruktionen inte något raison d'étre. Då fungerar det nominella avbetalningssystemet bättre. I detta finns inte plats för stigande kapitalkostnader. Den platsen behövs, och den ger man till stigande underhållskostnader. Om till äventyrs, menar vi, byggnadskostnaderna skulle sjunka till följd av ett stabilt penningvärde och ytterligare byggnadsrationaliseringar och om räntan skulle fortsätta att vara hög, vad händer då? Ja, det är just detta som har hänt nu och som har föranlett inrikesministern att tillsätta en utredare för att finna en utväg ur problemen. Inrikesministerns framställning av motiveringen till paritetslånesystemet låter mycket bra. Jag har försökt se efter om jag skulle kunna finna de uttryck som inrikesministern använder i den promemoria som upphovsmannen, såvitt jag kan förstå, till systemet skrev till bostadspolitiska kommitténs betänkande 1966. Jag har inte riktigt kunnat finna dem. Däremot har jag funnit uttryck som gör att jag kan vidhålla min uppfattning. Av stort intresse är inrikesministerns antydningar i direktiven till utredningsmannen om vilka lösningar han kan tänka sig. En möjlighet kan t.ex. vara en viss förlängning av amorteringstiden för statsbidraget eller införandet av nominella villkor beträffande viss del av det fastighetskapital som nu omfördelas. Jag tycker att den sista meningen påminner litet grand om Runebergs Älgskyttarna, där det talas om att mycket prutades ej, men hälften prutades genast. I reservation 10 yrkar vi på att direktiven för utredningsmannen skall vidgas till att omfatta en förutsättningslös omprövning av metoderna för att avveckla det subventionssystem som fanns Ang. anslag till bostadsbyggande m.m. tidigare. Paritetslånemetoden har visat sig vara mindre lyckad. I den proposition år 1967, nr 100, där systemet infördes, skrev dåvarande inrikesministern att han inte intog någon negativ hållning till bostadsbyggande i enskild regi. Tvärtom fann han det önskvärt att bibehålla det konkurrenselement som ligger i att byggandet sker i olika företagsformer. Vi ifrågasatte om det var uppriktigt menat och pekade på två saker som försvårade det enskilda byggandet: hyressättningen och paritetslånesystemet. Inrikesministern har nu i sina direktiv på ett mycket klart sätt belyst de av paritetslånen orsakade svårigheterna för de enskilda byggherrarna. Detta sammanhänger med de olika lånegränserna för skilda låntagarkategorier. Av de enskilda är det egentligen bara de stora kapitalisterna som inte behöver låna, som kan bygga bostadsfastigheter i enskild regi. Det finns ingen konkurrens på lika villkor. Vi har i reservation 15b upprepat vårt yrkande om samma övre lånegräns för alla låntagarkategorier vid 90 procent av låneunderlaget. Den reservationen har vi haft under flera år, och jag yrkar bifall till densamma. Herr talman! Jag har uppehållit mig länge vid de finansiella frågorna. Jag hade egentligen kunnat tillägga ytterligare en hel del för att belysa paritetslånesystemets innebörd för de enskilda fastighetsägarna, men jag avstår, ty jag har hållit på länge ändå. Jag skall fatta mig mycket kort beträffande de övriga yrkandena. I reservationerna 3, 4, 6, 7, 8, 13, 16 och 18 är vi tillsammans med representanter för båda mittenpartierna eller det ena av dem. Dessa partiers företrädare har motiverat reservationerna utförligt, och jag skall därför inte gå vidare in på dem. De flesta är gamla bekanta. I reservation 2, som bygger på en motion av fru Mogård i andra kammaren, yrkar vi på att man skall göra bättre prognoser beträffande bostadsproduktionens långsiktiga utveckling. De slutsatser som kan dras av efterfrågan inom en samhällsreglerad sektor är inte tjänliga som underlag för bedömning av den utvecklingen. Jag yrkar bifall också till den reservationen. Vi motsätter oss vidare kravet att godtagande av envar av bostadsförmedlingen angiven hyresgäst skall vara villkor för erhållande av bostadslån och att icke-accepterande skall medföra uppsägning av bostadslånet. Vi finner det principiellt betänkligt att möta regleringsprincipernas negativa effekter med nya regleringar och förslag om ytterligare tvångsåtgärder, verkställda i princip på basen av åtgärder från en myndighet. Jag säger som herr Gösta Jacobsson sade för någon timme sedan: Vad är en myndighet? Ja, det är en tjänsteman, egentligen vilken som helst, hos bostadsförmedlingen i det här fallet. Riksdagen har också i gällande system godtagit förslag i propositionen 1967:100 som — i enlighet med bostadsförmedlingsutredningens ståndpunkter — innebar ett klart avvisande av uppsägning som påföljd. Jag yrkar bifall till reservation 19. Reservation 20 är en gammal bekant — herr Gustafsson har redan berört den. Vi har alltsedan år 1967 haft en reservation med motsvarande innehåll, och jag hade därför inte tänkt att jag skulle behöva motivera den. Vi anser visserligen att kommunerna bör bedriva en aktiv markpolitik, men den bör enligt vårt förmenande utformas i samarbete med markägare och presumtiva byggherrar med utgångspunkt i att marken i princip skall kunna ägas och bebyggas även av andra än kommuner. Det står klart för oss att tomträttsinstitutet under vissa förhållanden kan vara ytterligt värdefullt att använda, men vi tycker inte att det skall behöva användas generellt. Om kommunerna säljer de uppköpta eventuellt stora markområdena till dem som skall byg ga där behöver kommunerna inte ligga ute med så stora pengar. Vi anser att av den anledningen detta anslag inte är behövligt. Slutligen finns en blank reservation till utskottets utlåtande som gäller fördelningen på lägenhetstyper. Vi anser att man på något sätt måste försöka hejda den utveckling som går i riktning mot mindre lägenhetsytor. Vi förstår att frågan om mindre lägenhetsytor är rätt väsentlig, eftersom byggnadskostnaderna måhända därigenom pressas ned. Med hänsyn till att många människor har fritidsbostäder och bil, barnen är på daghem och frun i familjen förvärvsarbetar, är kanske behovet av stora bostadsytor inte längre så starkt som det tidigare har varit. Vi tycker emellertid ändå att trenden mot mindre bostadsytor är tråkig och skulle gärna se att den på något sätt kunde hejdas. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till alla reservationer där herr Bohman står som första namn.